Herr talman! Får jag börja med att vända mig till Ingemar Eliasson som hänvisade till vad som hänt i USA. Han talade om att i USA ökar sysselsättningen mer än i något annat land. Nu ville han inte rekommendera just den politiken, eftersom den ju har lett till kraftigt ökat underskott i statens finanser. Man skulle kunna säga att vad som hände i Sverige under den borgerliga regeringstiden var att regeringen ökade underskotten och arbetslösheten. Det är mycket tack vare den politik som bedrevs då som vi har stora svårigheter i dag. I och för sig är det intressant att se vad som händer i USA, och det är alldeles riktigt att USA har haft en kraftig ökning av sysselsättningen, inte på de arbetsområden som man kanske i första hand skulle tro att det gäller — en ökning av de framtidsinriktade industrijobben — utan framför allt av privata servicejobb. Dessa arbeten är tyvärr många gånger mycket dåligt betalda, vilket leder till att människorna trots att de har sysselsättning ändå inte kan klara sig ekonomiskt. Vi har under de två år som socialdemokraterna suttit i regeringsställning haft väldigt många överläggningar med arbetsmarknadens parter, med företrädare för både arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna. Redan efter ett halvår konstaterade SAF att vi under det halvåret haft betydligt fler kontakter än vad de borgerliga hade under sina sex år i regeringsställning, då regeringen i stort sett låste in sig i förhållande till parterna på arbetsmarknaden. Vi har haft diskussioner också om de frågor som Ingemar Eliasson tar upp. Vi har fortgående diskussioner om hur vi gemensamt skall kunna lösa olika frågor. Det gäller t.ex. frågan om utbildningen, där Ingemar Eliasson vet att vi håller på att förbereda en omläggning av arbetsmarknadsutbildningen. Vi har haft många diskussioner med arbetsmarknadens parter om utbildning i företagen. Regeringen diskuterar just nu med arbetsmarknadens parter TCO:s förslag till inskolningsplatser. Vi har haft diskussioner om ungdomsarbetslösheten och om olika åtgärder för att lösa den. Det pågår alltså kontinuerliga diskussioner om dessa frågor, men för oss är det ett självklart sätt att arbeta. Det är alltså inte så märkvärdigt för oss, att vi tycker att vi ständigt skall basunera ut detta arbetssätt. Tyvärr hittar vi inte alltid sådana här åtgärder — långt ifrån alltid. Därför måste vi vidta åtgärder som ibland går vid sidan om vad man på arbetsmarknaden kan tycka vara en naturlig lösning. Jag har i mitt interpellationssvar till Ingemar Eliasson sagt att vi tycker att den svenska arbetsmarknadspolitikens goda funktion i mycket stor utsträckning får tillskrivas det förhållandet att vi ofta är överens. Vi diskuterar i förväg med parterna på arbetsmarknaden, och det är av stort värde att vi gör det på alla nivåer, både centralt i regeringskansliet och lokalt ute på de enskilda arbetsplatserna. Vi avser att fortsätta att arbeta på det sättet. Tyvärr tycker jag mig i Ingemar Eliassons sätt att diskutera kunna spåra ett närmande till de moderata metoderna att diskutera arbetsmarknadspolitik. Det är riktigt som Ingemar Eliasson säger, och som även Jörn Svensson talar mycket om, att vi har långsiktigt ökande problem på arbetsmarknaden. Vi har bakom oss en lång period då vi har kunnat se att arbetslösheten tenderar att öka och att en högkonjunktur kommer. Men vi vet att arbetslöshetsproblemen även i högkonjunkturen blir svårare att tackla än de var i den tidigare högkonjunkturen. Vi har framför oss långsiktiga problem. Ingen kan i dag riktigt bedöma hur omfattande de kommer att bli; uppfattningarna är ganska olika. Det gäller vilken effekt som den nya tekniken, med datorerna, kommer att ha på arbetsmarknaden. Självfallet är inte de lärdomar bortglömda som socialdemokraterna drog på 1920 och 1930-talen då Ernst Wigforss var en av de mest framträdande politikerna. Även då tog det en viss tid att komma till rätta med de akuta arbetslöshetsproblemen — det glömmer man ibland. Detta sagt som en parentes. Vi bortser inte från sambandet mellan den nationella marknaden och vad som händer med Sveriges möjligheter ute på världsmarknaden. Vi bortser inte från den roll som den privata konsumtionen, efterfrågan, spelar för sysselsättningen. Men problemen är ju faktiskt, Jörn Svensson, annorlunda i dag än de var när Ernst Wigforss hade att tampas med dem, och de är det på flera olika sätt. När man diskuterar arbetslöshetsproblemen och sysselsättningsproblemen gör man det ibland utifrån litet för mycket av vetenskapliga termer. Det har skett förändringar på arbetsmarknaden. Det har alltså uppstått problem som Ernst Wigforss inte behövde bry sig om, men som vi i mycket stor utsträckning måste ta hänsyn till. Bl.a. har kraven från fler människor på att få ett arbete ökat. Kvinnornas situation på arbetsmarknaden är helt annorlunda. På Ernst Wigforss tid var det ganska lätt att bortse från allvaret i de krav som kvinnorna ställde på att få arbete. Det kunde man göra också inom de fackliga organisationerna. Även inom arbetarrörelsen förde man en diskussion som gick ut på att kvinnorna när det blev dåliga tider snällt skulle gå tillbaka till jobbet hemma. Kvinnorna gör inte detta i dag, och det med rätta. De ställer andra krav på oss än vad tidigare politiker måste möta. Självfallet är dessutom handlingsmöjligheterna för den socialdemokratiska regeringen i dag i väldigt stor utsträckning begränsade av att vi har haft sex borgerliga regeringsår. Hur man än vänder och vrider på förhållandena, och vad man än tycker, är det ju faktiskt så att underskotten i statsbudgeten och i bytesbalansen innebär begränsningar av våra handlingsmöjligheter som vi inte kan bortse från. Dessa begränsningar gör också att förändringar och förbättringar, som vi skulle vilja genomföra när det gäller den inhemska efterfrågan på den nationella marknaden, inte kan göras i den takt som vi önskar, eftersom det negativt påverkar vårt förhållande till omvärlden. Sverige är ett litet land. I väldigt hög grad beror vårt välstånd på att vi har dragit nytta av vad världshandeln har gett. Vi har besparats problem som andra länder har fått dras med. Men det gör naturligtvis också att vår handlingsfrihet är begränsad av vad som händer runtomkring oss. Min taletid börjar nu gå mot sitt slut. Jag vill bara avslutningsvis instämma i en av de saker som Jörn Svensson framhöll, nämligen att för socialdemokratin i regeringsställning är sysselsättningen den viktigaste prövostenen. Vi är i väldigt hög grad medvetna om det.

Herr talman! Det är litet delade meningar mellan Jörn Svensson och Anna-Greta Leijon om huruvida vi skall ha mer eller mindre av vetenskapliga termer i den här debatten. Vi behöver nog ha mera av sådana, men behöver också få dem bättre anpassade till den svenska situation som vi har att brottas med just i dag. Jörn Svensson påminner om Wigforss synpunkter på betydelsen av hemmamarknaden liksom om dennes — eller i sanningens namn om Keynes eller om Stockholmsskolans — grundläggande teorier. Jörn Svensson påpekar bisatsvis att en del har hänt sedan dessa teorier framfördes, och det är ett kraftigt understatement. Varken Keynes, Wigforss eller någon annans teorier utgick ju från en sådan extrem underbalansering som vi nu har haft under en lång följd av år, från en offentlig ekonomi som omfattar 70 96 av BNP eller från risken för stora och ihållande underskott i bytesbalansen. Jag tror att Keynes teorier alltjämt håller men att de nog måste anpassas till den situation som vi har i dag. Vad man kan påpeka, vilket inte Jörn Svensson gjorde, och egentligen inte heller Anna-Greta Leijon, är att vi i extrem grad har utnyttjat Keynesianska teorier. År efter år, i högsom i lågkonjunktur, har vi haft en mycket kraftig underbalansering av statens budget, och därmed ett mycket större efterfrågetillskott än vad jag tror att någon av dessa herrar egentligen någonsin föreställde sig att man skulle kunna ha. En poäng i sammanhanget är att Jörn Svensson påpekar att man måste hålla hemmaefterfrågan och hemmamarknad uppe. Han och hans parti tänker nämligen i dessa dagar hjälpa regeringen att dra in efterfrågan från den svenska marknaden, något som naturligtvis kommer att få effekter på efterfrågan på arbetskraft. Vad Anna-Greta Leijon och Jörn Svensson är överens om är, om inte annat, att skatterna skall höjas igen. Hur man kan få det att gå ihop med ansträngningar att upprätthålla och öka sysselsättningen är för mig obegripligt. Herr talman! Jag skall emellertid hålla mig till den frågeställning som jag har försökt föra in i debatten med min interpellation, nämligen om arbetsmarknadsministern egentligen är intresserad av att återföra mer av lösningarna på arbetslöshetsområdet till arbetsmarknadens reguljära funktionssätt. Det reguljära är att parterna träffar överenskommelser som innebär att man ordnar sysselsättning för de allra flesta som söker arbete. Nu har vi under en följd av år sett en omvänd utveckling. Vi har måst hjälpa allt fler ungdomar, allt fler handikappade och allt fler äldre till ett arbete med skattemedel på det ena eller andra sättet. Jag menar att man inte kan fortsätta på det viset. Man måste se till att mera av detta sker i direkt kontakt parterna emellan. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har nu en mycket stor omfattning. Vi har, som Nils Lundgren påpekade i det citat som jag läste upp, egentligen inget svängrum för att expandera de åtgärderna när vi går in i nästa lågkonjunktur. Det är i det perspektivet som min interpellation skall ses. Frågan är om arbetsmarknadsministern är beredd att driva på diskussionerna med parterna just i syfte att få till stånd lösningar ute på arbetsmarknaden så att svängrummet, möjligheterna att expandera de mera traditionella arbetsmarknadspolitiska insatserna, återigen finns när konjunkturen försämras. Anna-Greta Leijon valde att hänvisa till en rad kontakter som hon har haft. Hon säger att hon inte vill blåsa i luren för de diskussionerna. Men när det har passat har det trumpetats å det livligaste, t.ex. angående överläggningar om löntagarfonder och nu om inflationsbekämpningen. Såvitt jag vet har inget resultat av betydelse för sysselsättningen kommit fram vid någon av dessa överläggningar. Anna-Greta Leijon besvarade inte min fråga. Passade hon på tillfället vid överläggningarna om löneutvecklingen och löneutbildningen att påpeka — stillsamt eller högljutt, vilket hon vill — att det är i löneförhandlingarna som man lägger grunden till misslyckanden eller succéer när det gäller den framtida sysselsättningen? På samma sätt borde det vara föremål för separata överläggningar hur man avlöser ungdomslagen, hur man hittar smidigare och bättre former för att ge handikappade sysselsättning osv. Nog kan väl Anna-Greta Leijon försöka en gång till, om alla de underhandskontakter som hon hittills har haft inte har gett något resultat värt att trumpeta ut.

Herr talman! Låt mig först undanröja några missuppfattningar från Ingemar Eliassons sida. Det som man kallar för Keynesiansk politik förutsätter inte alls att man skall öka efterfrågan genom ökade budgetunderskott. Det är budgetens utgiftssida och dess utveckling som är styrande för statens påverkan av den inhemska efterfrågan, inte budgetunderskottets storlek eller förändringarna av det. Man trodde det på 1930-talet, men det är numera en övergiven ståndpunkt, om jag har läst skrifterna rätt. Regeringen drar inte heller in efterfrågan totalt sett genom sitt nya ekonomisk-politiska paket. 1,75 miljarder kronor av det som dras in skall ges ut till 30 000 nya jobb. Det vill tydligen inte Ingemar Eliasson vara med på. Resten av det som tas in skall användas för att underbygga den automatiska ökning av statens utgifter som man väntar sig och som man från finansdepartementet är rädd för, om den får fortskrida utan att den balanseras med inkomster. Den resulterar annars i ett ökat budgetunderskott. Paketet ökar i själva verket efterfrågan. Detta är en av orsakerna till att vi ändå har tyckt att vi kunde stödja det, med vissa modifikationer som regeringen har gjort. Till den egentliga huvudfrågan. Det är synd att vi är trötta och att tiden är så långt framskriden; vi har ju debatterat arbetsmarknad under så många timmar. Jag tror att det här skulle ha varit en mycket intressant diskussion att fördjupa sig mera i. Det är riktigt, som Anna-Greta Leijon säger, att det finns viktiga skillnader mellan den Wigforsska politikens förutsättningar och nuets. Det finns i alla fall vissa kärnpunkter som alltjämt är giltiga och där det Wigforsska och Keynesianska tänkandet behåller sin relevans. Det gäller bl.a. den punkt som jag tog upp, nämligen produktiviteten. Säg att vi nu på ett år har 6-7 90 produktivitetsökning. Det är då absolut nödvändigt för att en ökad arbetslöshet inte skall uppstå att man ökar den nationella efterfrågebasen så att den kan suga upp det tillskott som produktivitetsökningen innebär. Det är alldeles orimligt att tänka sig att hela detta tillskott skulle kunna kastas ut på exportmarknader. Så goda är inte förutsättningarna därvidlag. Då är Anna-Greta Leijons invändning att om man släpper fram den inhemska efterfrågan alltför mycket, skapar man bytesbalansproblem. Det beror ju på. Hela det tillskott som man skulle ge den inhemska efterfrågan skall ju inte disponeras av de enskilda individerna, för varje rejäl löneökning resulterar också i ökat skatteinflöde för stat och kommun och i sådana sociala investeringar och sådan social konsumtion som har ett mycket lågt importin nehåll, mycket lägre än den efterfrågan som i dag representeras av de starkt ökade vinsterna. Även med Anna-Greta Leijons förutsättningar och aktsamhet om bytesbalansen borde det vara mera fördelaktigt och mera logiskt att släppa fram denna inhemska efterfrågeökning, dock kanske icke annat än till en mindre del i form av rent privat konsumtion utan till stor del i form av social konsumtion. Man kan nämligen inte i längden säga så här: Nu har vi 6-7 90 produktivitetsökning. Men ni som har åstadkommit denna produktivitetsökning skall inte få kompensera er för devalveringen, utan ni skall acceptera fortsatta reallönesänkningar — i praktiken blir det ju så om S-procentstaket ställs mot en inflation på kanske 6-7 70. Detta är en politik som försvagar den nationella marknadens förmåga att suga upp det av produktivitetsökningen skapade tillskottet i produktionen. Det är där som tesen fortfarande håller. Det är nödvändigt att i dag betydligt förstärka den nationella efterfrågebasen i lämplig form och i lämpliga proportioner mellan privat och social konsumtion för att inte svagheten i efterfrågebasen skall leda till en permanentning av en ständigt på lång sikt stigande arbetslöshet. Det är där som jag menar att regeringspolitiken har en annan utgångspunkt. Det är en utgångspunkt som man finner hos borgerliga teoretiker och där man hävdar att bara lönerna och efterfrågan här hemma stramas åt skall företagarna få så låga kostnader och bli så glada att de kommer strömmande och investerar. Så fungerar inte ens den kapitalistiska ekonomin, för när företagarna vet att den inhemska efterfrågan kommer att vara svag och stram och hållas tillbaka och att löntagarnas köpkraft inte kommer att öka utan kanske snarare något minska, då blir de inte så förfärligt benägna att investera, åtminstone inte på en nivå som skulle innebära kraftfulla effekter mot arbetslöshet.

Herr talman! Ingemar Eliasson säger att vi inte har något svängrum för att öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna i nästa konjunkturnedgång. Jag tror att det är en felaktig utgångspunkt för resonemanget. Det har tidigare i många sammanhang diskuterats om det finns ett tak för de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Många gånger har man satt ett sådant tak, betydligt lägre ner än det vi faktiskt har i dag. Det är ett ganska sterilt sätt att resonera på, för det beror på hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna är utformade och vilka de är. Jag tror att det finns begränsningar och tak när det gäller vissa av åtgärderna, men samtidigt vet vi att vi steg för steg kan förändra inriktningen och därmed öka möjligheterna att väsentligt utvidga de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Låt mig säga att jag tror att det finns skäl som talar för att vi i framtiden kommer att ha stora behov av arbetsmarknadspolitiska insatser också i de lägen då man kan säga att den allmänna ekonomin fungerar bra och arbetsmarknaden hyfsat. Det beror bl.a. på att vi kan se framför oss en fortsatt förändring på arbetsmarknaden, förmodligen i vissa sammanhang betydligt snabbare än den som vi har varit vana vid tidigare. Därmed uppstår väldiga behov av bl.a. arbetsmarknadsutbildning, som jag tror är ett av de instrument som i framtiden kommer att växa i omfattning. I än högre grad än i dag kommer denna att gälla människor som redan är anställda och har ett jobb, men där man kan se risker för att de som individer eller deras företag slås ut om de inte får förnyade kunskaper. Jag tror att vi behöver se på arbetsmarknadspolitiken med nya ögon. Då får man ett helt annat betraktelsesätt än detta, att vi i nästa lågkonjunktur inte längre har några möjligheter kvar. Detta betyder inte att jag inte skulle vara mycket glad om en hel del av de åtgärder som vi i dag vidtar inom arbetsmarknadspolitikens ram skulle vara onödiga. Tänk om arbetsgivarna, både på den privata och på den offentliga arbetsmarknaden, tog bort en del av sina skygglappar när det gäller att anställa handikappade! Tills vi har ryckt undan de där skygglapparna behöver vi dock använda t.ex. lönebidrag.

Det är inte så att alla som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder går i den kedja som Jörn Svensson beskrev. Många av dessa personer har faktiskt en fast anställning, med lön och anställningsförhållanden som alla andra. För dem blir det inte något byte av tillvaro. Jag tycker att detta förtjänar att sägas, eftersom det från moderat håll nu förs en så enveten kampanj mot arbetsmarknadsutbildningen. Man måste vara varsam med hur man uttrycker sig, så att man inte deltar i den kampanjen. Dessutom vill jag framhålla att arbetsmarknadsutbildningen inte är mera provisorisk än annan utbildning. Den har en annan grund, delvis därför att man får den, och man får andra ekonomiska villkor. Jag vill dock påstå att det kretslopp och den otillfredsställda situation som Jörn Svensson beskriver inte finns där för flertalet. Det är inte sant, Jörn Svensson, att vi för en åtstramningspolitik. Å ena sidan argumenterar Jörn Svensson mycket bra mot Ingemar Eliasson när denne kritiserar överenskommelsen om skatteindragning via bensinskatt och annat, men å andra sidan säger Jörn Svensson att vi för en åtstramande politik. Våra möjligheter att expandera är begränsade, därför att vi har underskott i statsbudgeten och underskott i bytesbalansen. Det är riktigt, som Jörn Svensson också var inne på, att om man ökar den privata konsumtionen för mycket innebär det risker för bytesbalansen. Men det är självfallet också riktigt att vi kan expandera en del av den offentliga sektorn utan att det får sådana negativa effekter på bytesbalansen. Det är mycket det som vi faktiskt har gjort i en rad av insatserna från regeringens sida. Investeringssatsningarna och mycket av arbetsmarknadspolitiken handlar om just detta. Man kan kanske kalla det för en social konsumtion — en konsumtion inriktad på den svenska hemmamarknaden. Ingemar Eliasson talar mycket om att människor är trötta på skatter och på att med skattemedel klara arbetsmarknadspolitik och sysselsättningspro blem. I nästa andetag säger han: Vi vill göra mer insatser för bl.a. ungdomarna, och vi vill pröva om inte företag skulle kunna få lättnader i sina skatter och avgifter.

Jag förstår bara inte hur det går ihop. Någon annan måste i så fall betala dessa skatter och avgifter, om vi inte skall låna till dem utomlands.

Det är en uppgift för oss att på olika sätt försöka påverka arbetsgivarna, både på den privata och på den offentliga sidan, till att i detta avseende vara realister. Vi har också lagstiftning som syftar till samma sak, bl.a. främjandelagen. Jag tror att både Ingemar Eliasson och jag kan konstatera att den tyvärr inte har varit särskilt verkningsfull, inte har gett oss de möjligheter som vi hoppades på. Det har vi heller inte fått genom den verksamhet med anpassningsgrupper som nu har funnits under ganska lång tid. Jag hoppas att vi, med olika metoder, skall ha förutsättningar att påverka arbetsmarknaden när det gäller dessa frågor. Det kan bl.a. ske genom en förbättrad företagshälsovård som ges en förändrad inriktning, så att den kan förhindra utslagning på arbetsmarknaden och göra det möjligt för oss att bättre anpassa arbetsplatserna så att också de som har handikapp verkligen kan komma in på arbetsmarknaden. Som Ingemar Eliasson vet resonerar vi just nu om ändrade regler också på dessa punkter.

Herr talman! Det är uppenbart att Jörn Svensson och Anna-Greta Leijon får ta ett litet samtal om vad syftet med skattehöjningarna och regeringens senaste ekonomisk-politiska paket egentligen är. Av propositionen framgår faktiskt, Jörn Svensson, med all önskvärd tydlighet att det är i syfte att dra in köpkraft som regeringen har presenterat åtgärderna. Pås. 7i proposition nr 45 står det: ”I nuvarande läge bör en viss dämpning av den förutsedda ökningen av den privata konsumtionen ske.” Litet längre ned kan man läsa: ”De åtgärder som regeringen nu föreslår innebär en viss köpkraftsindragning.” Detta är väl ändå entydigt. Det förtydligas av att skattehöjningarna drar in dryga 4 miljarder kronor medan utgiftsökningen stannar på under 2 miljarder. Det är möjligt att det är befogat med en viss åtstramning, men man frågar sig varför denna ständigt måste ske genom skattehöjningar. Varför inte dra ner på utgifterna i stället? Jag menar då inte utgifterna för att bekämpa arbetslösheten, utan naturligtvis utgifterna för sådant som är mindre viktigt. Jag ställde en liknande fråga till arbetsmarknadsministern i den förra debatten vi hade här i riksdagen, en fråga som jag egentligen inte fick något svar på. Jag frågade: Varför inte börja med det viktigaste? Varför inte se till att inkomsterna räcker till de viktigaste utgifterna och sedan dra ner på det som är mindre viktigt? Om regeringen menar att arbetslöshetsbekämpningen skall prioriteras, se då till att de skatteinkomster ni redan har räcker till det och låt bli att försämra sysselsättningsläget genom att ytterligare höja skatterna! Det är väl bara angenämt om det är så att vpk har uppfattat syftet med paketet annorlunda. Då kanske vpk frånträder sitt stöd för en skattehöjning när frågan skall prövas i riksdagen. Det finns inget tak för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, tror arbetsmarknadsministern. I något slags teoretisk mening är det kanske så. Men nog har väl alla som följer utvecklingen på arbetsmarknaden anledning att vara bekymrade för att alltmer av åtgärder behövs för att hjälpa utsatta grupper till arbete. Jag tycker därför att det vore skäl att i samverkan med parterna på arbetsmarknaden försöka återföra fler av lösningarna till avtal och överenskommelser parterna emellan. De alternativ regeringen kan ställa parterna inför är ju dessa: Endera tar ni på er att utforma särskilda ungdomsavtal och att avtala om bättre regler för att handikappade skall få arbete och om en expansion av vidareutbildningen eller också måste vi som statsmakter vidga våra åtgärder och så att säga intervenera på ert område. Utgångspunkten är att vi som politiker inte tänker överge dem som med nuvarande regler och villkor inte kan få ett arbete. Vad arbetsmarknadsministern kan säga till parterna är att om de inte uppnår överenskommelser om detta, så reducerar de som parter sitt inflytande över anställningsvillkor och lönevillkor. Det kan inte ligga i parternas intresse. Det är därför jag tycker att det vore skäl att verkligen testa arbetsgivarna, som t.ex. av och till är irriterade över Samhällsföretags verksamhet. Man kan fråga dem: Är ni beredda att ta initiativ till andra anställningsformer? Är ni beredda att göra andra insatser för att vi skall kunna reducera de särskilda åtgärderna för handikappade? Är ni inte det, så kan vi bara se en fortsatt expansion av de statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna framför oss. Till löntagarna — och f. ö. också till arbetsgivarna — kan man säga: Är ni beredda att reglera villkoren för de ungdomar som i dag inte kan få arbete utan särskilda insatser? Är ni beredda att avtala om en utvidgning av ungdomsavtalen, eller måste vi med lagens hjälp se till att ungdomarna kommer in på arbetsmarknaden? Jag tycker att det är mycket angeläget att få till stånd en sådan återföring av lösningarna på arbetslöshetsproblemen till arbetsmarknadens villkor, till de reguljära diskussionerna mellan löntagare och arbetsgivare, så att vi får ett expansionsutrymme när vi nu går in i en lågkonjunktur. Jag kan bara beklaga att arbetsmarknadsministern inte riktigt hyser den oro och har den ambition på den här punkten som jag skulle önska att hon hade.

Herr talman! Jag skall be att få ta en sista replik för att inte förlänga plågan för dem som väntar på den viktiga invandrarpolitiska debatten. Det ekonomisk-politiska paketet är icke ett åtstramningspaket i den meningen att det skulle syfta till att minska den inhemska efterfrågan. Det kan det inte vara, för det ökar denna efterfrågan. Möjligen kan man säga — och det är väl kanske det som finansministern har tagit sikte på när han presenterat åtgärdspaketet — att det är en åtstramning ur den privata konsumtionens synpunkt jämfört med vad som annars skulle ha varit fallet. Man för alltså över från enskild konsumtion till offentliga utgifter. Det är en åtstramning också i en annan mening, därigenom att man låter 90 90 av tyngden av detta pakets inkomstsida drabba de vanliga inkomsttagarna, därför att regeringen är rädd för att ge sig på de stora kapitalvinsterna och profiterna. Det har vi kritiserat, för det är naturligtvis felaktigt. Det hade gått lika bra och ur sysselsättningssynpunkt varit klart bättre, om man hade låtit bli att angripa de vanliga löntagarnas konsumtion och i stället dragit in motsvarande belopp på vinstsidan, där det finns plats. Det förhållandet att jag har karakteriserat det här speciella paketet som en åtgärd som icke stramar åt efterfrågan utan snarare bidrar till att öka den samlade statliga efterfrågan, eller i varje fall bygga under en sådan ökning, betyder inte att jag inte anser att regeringens politik i allmänhet präglas av en anda av åtstramning. Det är just ur detta litet större perspektiv som jag har kritiserat regeringen, att regeringen inte förstår den nationella marknadens betydelse. Regeringen bedriver ju i det större perspektivet en åtstramningspolitik, bl.a. genom att inte släppa fram de löneökningar som skulle vara nödvändiga för att åtminstone i någorlunda hjälplig grad kompensera för tidigare reallöneförluster eller i varje fall kompensera för den parallellt fortskridande ökningen av levnadsomkostnaderna. Egentligen skulle, i varje fall enligt min mening, en så stor löneökning släppas fram som svarade mot produktivitetsökningen i ekonomin. Blir det en klyfta dem emellan, så att efterfrågan inte följer med produktivitetsökningen, leder det oundvikligen till ökad arbetslöshet, såvida man inte får en helt fantastisk exportkonjunktur. Och det tror ju näppeligen någon på under 1985 och 1986. Jag skall vid ett annat tillfälle mer djupgående och utförligt diskutera med Anna-Greta Leijon hur pass rosenfärgad den arbetslöses situation är. Låt mig på den korta tid som står till buds ta upp ett annat problem som har att göra med hur man bedömer proportionerna av arbetslösheten och hur man över huvud taget bedömer vad som händer och sker på arbetsmarknaden. Här har vi, som jag ser det, ett mycket allvarligt mätproblem som ingen tycks vilja tala om. Varje regering använder siffrorna såsom det passar den och plockar fram den sifferserie som den tycker är bra för dess syften och förtiger det som inte är så bra. Så kommer nästa regering och vänder på alltihop. Enligt min mening är de urvalsundersökningar — det handlar om ungefär 20 000 månadsundersökningar grundade på 20 000 intervjuer — fullständigt värdelösa som mätare på vad som faktiskt händer. Dessa undersökningar kan inte mäta de förändringar som sker, i synnerhet inte i det kortare perspektivet. Låt mig ta ett par sifferexempel som visar på hur orimliga slutsatser man skulle komma till, om man förlitade sig på de här siffrorna. Vi vet t.ex. att alla har talat om att sysselsättningen har ökat här i Sverige under 1970-talet. Det är klart att antalet sysselsatta, som det redovisats i statistiken, har ökat betydligt. Men antalet personer i arbete har stått stilla, dvs. skillnaden, som uppgår till många hundra tusen, mellan begreppet ”sysselsatt” och begreppet ”i arbete” har ökat eller nästan fördubblats under den här tiden. Vad beror det på? Hur kan det uppkomma sådana statistiska skillnader? Vad betyder de? Vad står de för? Finns där personer som egentligen är arbetslösa men som har hamnat under någon annan statistisk rubrik eller inte kommit med i hela hanteringen? Låt mig, mycket kortfattat, ge ett annat exempel. Mellan januari och februari 1980 var plötsligt 8 700 fler sysselsatta i Malmöhus läns jordoch skogsbruk, enligt statistiken. Det är naturligtvis inte verkligt. Något sådant kan inte förekomma. Det är fullständigt omöjligt. Om vi tittar på statistiken för byggnadsindustrin i Malmöhus län, finner vi att antalet sysselsatta från mars till maj minskade från 27 000 till 19 500, dvs. 7 500 arbetstillfällen i byggnadsindustrin försvann plötsligt. Var och en begriper, att om det verkligen hade inträffat i den sinnliga, den materiella, verkligheten, skulle det ha varit rena katastrofen för oss där nere. Men det inträffade naturligtvis inte. Det är ett statistiskt sken. Det förhåller sig så, att ingen statistik kan i sina större aggregat, i sina summor, vara säkrare än vad den är i sina små delar. Och de små delarna är fullständigt irrelevanta. Detta måste man förr eller senare göra något åt, om man skall få ett grepp om verkligheten och se hurudan verkligheten är och hur den förändrar sig.
Herr talman! Det är naturligtvis svårt att göra mätningar av olika slag. Det vi i Sverige vill med våra arbetskraftsundersökningar är att ha ett instrument som gör det möjligt för oss att göra jämförelser både med förhållandena bakåt i tiden och med förhållandena i andra länder. Därför har vi lagt upp mätningar som så långt det är möjligt stämmer överens med vad man gör i varje fall i ganska många andra industriländer. Somliga räknar på sitt sätt och räknar bort arbetslösa över en viss ålder, etc., men det gör inte vi. Det här är svårt. Man får självfallet vara försiktig när man använder statistiken och förklara så gott det går. Vi kan inte vara utan denna statistik. Den ger oss ju ändå värdefull information. Jag håller inte med Jörn Svensson när han säger att ingen statistik som helhet är bättre än dess minsta delar. Skall man föra det resonemanget, finns det inte en möjlighet att över huvud taget göra någon urvalsundersökning. Man kan inte bryta ned ett län som Malmöhus län i små delar, och man kan inte bryta ned urvalsundersökningar över huvud taget i små grupper. Om man hävdar att man skall kunna göra detta i det oändliga för att man skall kunna lita på helheten, är det omöjligt för oss att över huvud taget använda någon form av statistik. Men så långt tror jag inte att Jörn Svensson menar att vi skall gå. Vi får använda den bristfälliga statistik vi har. Vi måste försöka göra den bättre på vissa punkter, och vi får försöka redovisa så ärligt som möjligt de olika uppgifterna. Det försöker i varje fall jag göra. Jag har inte försökt att dölja någon siffra. Jag har försökt att förklara hur siffrorna hänger ihop och vad som kan vara skillnaden. Vidare skulle jag vilja säga att ingen arbetslöshetssituation är rosafärgad. Men för den skull tycker jag att man skall redovisa åtgärderna på rätt sätt. Man skall inte göra dem sämre än de är. Ingemar Eliasson säger att vi skall återföra lösningarna på arbetslöshetsproblemen till marknaden. Då vill jag bara stillsamt tala om att det faktiskt är den s.k. fria marknaden som har svikit. Det är ju därför vi har de här problemen. Vi i Sverige — till skillnad från vad som är fallet i andra länder — villinte finna oss i resultaten av de s.k. fria marknadskrafterna. I stället har vi bestämt oss för att vi — och det har även Ingemar Eliassons parti ställt upp på — om vi skall klara det här med rätten till arbete för alla, behöver göra ingripanden i olika former och justera marknadskrafterna, därför att enskilda medborgare behöver stöd. Det är således en konstig beskrivning av verkligheten, som Ingemar Eliasson ger, när han så vackert talar om att vi skall återföra lösningarna på arbetslösheten till marknaden. Däremot skall vi med arbetsmarknadens parter diskutera olika insatser — med eller utan samhällets subventioner, med eller utan samhällets tvångslagar. Den diskussionen för vi fortlöpande. Vi har betydligt fler kontakter, som jag sade förut, än man hade under de borgerliga åren. Jag hoppas också att de kontakterna på område efter område skall leda till resultat. Vi har ganska många resultat att peka på härvidlag. Den arbetsmarknadspolitik som vi i dag för har i alla huvudsakliga delar parternas gillande. Hade den inte det, skulle vi inte kunna få ut åtgärderna i praktisk tillämpning. Och det är något som vi skall vara rädda om, och sträva efter att få behålla i fortsättningen.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste återkomma i debatten. Arbetsmarknadsministern väljer att missförstå mig — hon säger att jag hänvisar till de fria marknadskrafterna, att det är de som förorsakat den höga arbetslösheten. Men vad är de fria marknadskrafterna i detta sammanhang? Jo, det är arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna. Det är dessa som står för priser, dvs. löner, och andra villkor på arbetsmarknaden. Så fria är de marknadskrafterna. Vad jag frågar är om Anna-Greta Leijon är beredd att på de villkor som gäller försöka återföra mer av lösningen till överenskommelser mellan de krafter som finns på denna marknad i stället för att staten skall fortsätta att bestämma villkoren. Nu har Anna-Greta Leijon valt att med lätt hand gå förbi detta och vantolka vad jag sagt.

Jag beklagar denna inställning till arbetsmarknadspolitiken.
Herr talman! Till Anna-Greta Leijon beträffande statistiken: Det finns faktiskt ett alternativ, och den idén har funnits i 20 år men aldrig förverkligats. Det är att knyta mätningen av antalet människor i arbete till arbetsgivarnas skatteredovisning. Då får man flera gånger under året en exakt bild av hur många människor som faktiskt är i arbete och kan följa detta på ett annat sätt. Men den statistiken ger inte allt utan behöver kompletteras med annat. Detta är emellertid en betydligt säkrare metod. Dessutom finns dessa uppgifter redan på data, och det skulle vara lätt att göra ett program för detta ändamål. Vad jag anförde var exempel inte bara på slumpmässiga variationer och små sifferaggregat, utan jag fruktar att det handlar om metodiska fel som kan leda till en allvarlig förvridning av verklighetsbilden.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Anita Gradin för svaret på min interpellation. Inledningsvis vill jag gärna instämma i de övergripande värderingar som kom till uttryck i den avslutande delen av statsrådets anförande. Vi kan konstatera att det råder enighet om att Sverige skall ta sin del av det internationella ansvaret genom att ge skydd åt människor som är i behov av en fristad. Vad jag förstår syftar statsrådet Gradin i detta sammanhang på våra åtaganden enligt Gen&ve-konventionen. Vi är således överens om att flyktingpolitiken skall stå i överensstämmelse med dessa. Detta synsätt slogs också fast i det nya handlingsprogram som antogs av den moderata partistämman i förra veckan. Statsrådet Gradin säger vidare att en ökad folklig förankring av flyktingoch invandrarpolitiken kan bidra till att motverka tendenser till rasism och främlingshat.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 Fru talman, jag kan, även i vad gäller dessa principiella deklarationer, ge min fulla anslutning till vad statsrådet har anfört. Vi är överens om allt detta. Den senaste tidens ström av asylsökande från Mellanöstern, främst libaneser och palestinier, har emellertid ställt invandringsoch flyktingpolitiken på sin spets. Tyvärr har det också förekommit inslag av rasism i form av trakasserier mot dessa asylsökande. Rökbomber har kastats mot en flyktingförläggning. Det är djupt beklagligt och måste hårt fördömas. Jag tar med största skärpa bestämt avstånd från allt sådant agerande! Emellertid har stor skada redan skett genom den ryckighet som präglat de senaste årens flyktingpolitik. Människor har bibringats uppfattningen att det är fritt fram att komma till Sverige, och resan hit har i vissa fall skett under rent bedrägliga former med förfalskade pass och med s.k. organiserad hjälp. Skrupelfria personer har helt enkelt tjänat stora pengar på att ”hjälpa” asylsökande till Sverige. En uppstramning är alltså nödvändig. Men det betyder definitivt inte att Sverige skulle springa ifrån något ansvar för nödlidande och förföljda människor i olika drabbade länder. En konsekvent och fast politik är i stället på sikt ägnat att ge verklig hjälp åt människor som måste komma ifrån terror, förföljelser och dödshot — enligt den internationella klassifikationen, som en gång fastställdes i Gen&ve-konventionen. Den s.k. illegala invandringen till Sverige har, som invandrarverkets chef uttryckt det i en tidningsintervju, inte bara fått en omfattning som är bekymmersam utan framför allt ”är det oacceptabelt att en så stor del av dem som kommer hit är människor som lurar sig hit”. Så borde inte svensk flyktingpolitik få fungera, menade verkschefen. Jag kan tveklöst instämma i den bedömningen. Den s.k. generositet som följde efter det uppmärksammade fall för något år sedan då en iransk flerbarnsmor beviljades inresevisum till Sverige, där det blev väl känt att det fanns penningstarka krafter bakom kvinnan, har lett till att det anses finnas större möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige än i de flesta andra länder. ”Det fungerade som en signal till dem som redan bor här i landet och som vill hjälpa andra hit”, påpekade invandrarverkets chef. Sverige är ett litet land med stora ekonomiska problem. Statsskulden var den sista augusti 514 miljarder kronor, varav 131 miljarder kronor i form av utlandslån. Enligt rikrevisionsverkets senaste budgetprognos ökar räntorna på statsskulden med 7,8 miljarder mer än vad regeringen räknat med i sitt budgetförslag. Underskottet i statsbudgeten blir därmed ca 70 miljarder kronor! I ljuset av bl.a. dessa siffror är det uppenbart att vi icke kan garantera oförändrade resurser i fråga om mottagande av flyktingar, om vi har ambitionen att ta emot och ta hand om dem på allra bästa sätt. Regeringen har ännu inte signalerat någon sänkt ambitionsnivå i vad gäller resurser för mottagande, och jag förmodar att inriktningen därvidlag ligger fast. Frågan gäller inte enbart hur generös vår invandringspolitik är — utan fastmer hur human den är. Att flyktingar tvingas resa tur och retur till Sverige är inte ett tecken på vare sig generositet eller humanitet. Med den uppläggning som kännetecknar den nuvarande invandringspolitiken tvingas sannolikt den socialdemokratiska regeringen till ännu fler tvära kast i sitt handlande än det vi alldeles nyss har bevittnat. Asylreglerna är så utformade att hundratals miljoner människor, såsom världen nu ser ut, kan åberopa skäl för att få stanna i Sverige. Vi kommer därför under de närmaste åren att få se nya invandringsströmmar av samma slag som den syrianska. På senare tid har 25 000-40 000 personer invandrat per år och omkring 20 000 utvandrat per år. De ackumulerade effekterna härav medför en betydande balansförskjutning, vilket aktualiserar frågan om vad detta kan innebära socialt och kulturellt på lång sikt med de kvarliggande balansproblemen i vår ekonomi. I relation till vår befolkningsmängd kan man således tala om massiva invandringsvolymer. Under den stora invandringsvågen i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet utgjorde nordborna ca två tredjedelar av invandrarna. År 1983 var det i stället icke-nordbor som utgjorde två tredjedelar. Bland icke-nordborna har andelen från utomeuropeiska länder ökat. Många av de senare har en bristfällig skolgång och/eller yrkeserfarenhet som inte är gångbar i Sverige. De kräver därför generellt väsentligt större resurser i fråga om utbildning och omskolning innan de kan komma ut i det svenska arbetslivet. Vi måste således räkna med betydligt större kostnader för dagens flyktingoch invandringspolitik än vad som tidigare varit fallet. Fru talman! Den viktigaste uppgiften för svensk flyktingpolitik måste vara att genom internationella organ bistå flyktingar i de länder där de befinner sig, oftast i närheten av sitt hemland. Sverige skall därför aktivt delta i det internationella samarbetet och fortsätta att ge bistånd och stöd till FN och dess fackorgan samt frivilliga organisationer. Sverige skall också, som jag redan påpekat, fullt ut leva upp till sina internationella förpliktelser att även ta emot och ta hand om flyktingar. Händelsutvecklingen under den senaste tiden visar dess värre att de flyktingar som bäst behöver den svenska hjälpen utgör en allt mindre andel av dem som tas emot. Bristen på fasthet och konsekvens i invandringspolitiken har medfört ett dramatiskt ökat tryck på Sverige. I ett kärvt ekonomiskt läge är det nödvändigt att mera strikt — än vad som varit fallet på senare tid — reglera invandringen av andra hjälpbehövande än konventionsflyktingar, detta för att våra resurser skall kunna koncentreras till dem som behöver den svenska hjälpen bäst. Mot den här bakgrunden nödgades regeringen upphäva det årslånga verkställighetsstoppet för utvisning av libaneser. Många av de berörda flyktingarna har — bl.a. till följd av den otillräckliga informationen — invaggats i tron att bara man kommit till Sverige, så får man tillåtelse att stanna här. Dessutom har rykten cirkulerat om fri invandring till Sverige. Svensk flyktingpolitik kan inte tillåtas innebära att asyl ges till människor som kan köpa sig till Sverige. Smartness får aldrig avgöra vilka som får stanna i Sverige — då får de mest ömmande flyktingfallen aldrig en chans. Den nuvarande flyktingpolitiken framstår i det långa perspektivet som både inkonsekvent och orättvis. Bristen på klara besked om vad som gäller från tid till annan är påtaglig, vilket har sin grund i en oklar lagstiftning. I kombination med ett ineffektivt och missriktat u-landsbistånd, blir inte de samlade resurserna för stöd till hjälpbehövande i andra länder utnyttjade på det sätt som från humana utgångspunkter är mest önskvärt. Flera skäl talar därför för att den nuvarande politiken måste omprövas. Svensk flyktingoch biståndspolitik måste bedrivas långsiktigt och med fasthet och konsekvens. Sverige skall framför allt föra en human flyktingpolitik. 3 § utlänningslagen, som reglerar skyddet för flyktingar, ger varje person som är förföljd i sitt hemland på grund av ras, religion eller politisk uppfattning en ovillkorlig rätt att bosätta sig i Sverige. De flesta flyktingar beviljas numera uppehållstillstånd i Sverige enligt 6 § utlänningslagen, varvid ”flyktingliknande skäl” kan åberopas. Denna paragraf, alltså 6 §, bör enligt min mening tas bort. Paragrafen har från början varit olyckligt formulerad. Den borde ha ändrats redan tidigare, t.ex. i enlighet med utlänningslagkommitténs enhälliga förslag, för att tydligare klargöra att tillåtelse till bosättning enligt denna paragraf inte är en rättighet på samma sätt som för konventionsflyktingar enligt 3 § utlänningslagen. I riksdagsbeslutet i juni 1984 förordas att det skall ske ”återkommande bedömningar av Sveriges möjligheter att ta emot personer med flyktingliknande skäl”. Det är, fru talman, endast genom att ge en ny innebörd åt 6 § utlänningslagen som detta förfarande kan anses motsvara vad lagen säger. Att på detta sätt ändra en lagparagrafs innebörd utan att ändra dess lydelse är inte tillfredsställande. I stället skall man tillämpa 3 § utlänningslagen mer generöst inom de ramar som anges i flyktingkonventionen. Fortfarande bör det dock finnas möjlighet för dem som faller utanför tillämpningen enligt 3 § att få uppehållstillstånd genom en bestämmelse i utlänningsförordningen, då enligt 31 §. Av denna bestämmelse bör därför framgå att uppehållstillstånd får beviljas om det är motiverat av politisk-humanitära skäl. Rörande principen om första asylland måste betonas vikten av att inte göra långtgående avsteg från denna princip. De undantag som medges bör vara klart definierade, så att det inte skapas oklara situationer som alltför lätt kan missbrukas. En flykting upplever sin situation helt annorlunda än andra invandrare. Flyktingen kan oftast ej återvända till sitt hemland. Det är därför speciellt viktigt att mottagandet av flyktingar sker med särskilda åtgärder från det allmännas sida. Det är lika viktigt att enskilda flyktingar får samma möjligheter och hjälp till anpassning och utbildning som kollektivt överförda grupper. Mottagandet av flyktingar är en statlig angelägenhet. Staten måste därför stå för de kostnader som åsamkas kommunerna vid mottagandet av flyktingar. Det är angeläget att flyktingar med kvalificerad utbildning bereds adekvat arbete inom sitt eget yrkesområde även om de till en början, på grund av språksvårigheter och bristande kunskaper om det svenska samhället, måste acceptera ett arbete som inte svarar mot deras utbildning. UHÄ måste t.ex. fortsätta kartläggningen av utländska examina samt upprätta planer för fyllnadsutbildning. Många flyktingar anses av sina tidigare hemländer vara medborgare där, även sedan de erhållit svenskt medborgarskap. Flyktingen har dock ofta ett berättigat intresse av att det tidigare medborgarskapet upphör vid erhållandet av svenskt medborgarskap. Sverige måste aktivt i bilaterala förhandling ar med berörda stater och i internationella organ verka för att flyktingar blir av med ett tidigare, icke önskvärt, medborgarskap. Fru talman! För medborgare i utomnordiska länder måste invandringen vara reglerad. Dimensioneringen måste anpassas till våra resurser för mottagande. Därav följer att mottagande av andra än konventionsflyktingar måste begränsas efter den verklighet som vår ekonomi och vår arbetsmarknad formar för att den svenska hjälpen skall kunna koncentreras till dem som bäst behöver den. Jag har därför ställt följande två frågor i min interpellation till statsrådet Gradin: 2. Är regeringen beredd att föreslå ändringar i utlänningslagstiftningen med syfte att skapa ökad säkerhet i invandringspolitikens tillämpning? Det är mycket otillfredsställande att statsrådet glider undan den första frågan. Det är inget svar när statsrådet säger att ”flyktingbistånd intar en framskjuten plats i svensk biståndspolitik”. Jag har i interpellationen gjort gällande att flyktingpolitiken, i kombination med ett ineffektivt och missriktat u-landsbistånd, inte leder till att de samlade resurserna för stöd till hjälpbehövande i andra länder blir utnyttjade på det sätt som från humana utgångspunkter är mest önskvärt. När det däremot gäller den andra frågan har jag fått ett klart svar. Regeringen är inte beredd att föreslå några ändringar i utlänningslagstiftningen. Jag beklagar detta ställningstagande. En ändring skulle utomlands ha uppfattats som en klar markering till förmån för en behövlig precisering av flyktingpolitikens inriktning. Får jag då ställa följdfrågan: Betyder det beskedet att regeringen inte heller vill medverka till en harmonisering av den berörda lagstiftningen i de nordiska länderna med syfte att uppnå en mer samstämmig inriktning av de nordiska ländernas invandringsoch flyktingpolitik, vilket enligt min mening skulle kunna utgöra ett viktigt steg mot den ökade internationella samverkan som statsrådet pläderade för i sitt anförande?

Fru talman! Jag tackar invandrarministern för svaret på mina frågor. I det gemensamma svaret finns emellertid en rad påståenden som gör mig förbryllad och måste kommenteras. Invandrarministern säger i svaret att en ”angelägen uppgift är att motverka yttringar av fördomar, diskriminering och rasism i vårt land”. ”Det är viktigt att saklig information sprids om flyktingpolitiken och våra asylregler.” Hur förhåller det sig nu med det här? Fru talman! I samband med den senaste tidens tillströmning av asylsökande från framför allt Pakistan och Libanon har det i Sverige startats en debatt om den svenska flyktingpolitiken som är helt verklighetsfrämmande, onyanserad och i längden mycket farlig. Genom massmedias aktiva medverkan har hos den svenska allmänheten skapats uppfattningen att landet befinner sig inför en förestående invasion av horder av mer eller mindre suspekta utlänningar, som väntar utanför landets gränser, färdiga att kasta sig över vårt välstånd. De väntar startklara att översvämma landet för att livnära sig på vårt socialförsäkringssystem och ta ifrån oss de starkt minskande arbetstillfällena. Massmedias mer eller mindre sensationsinriktade skriverier ackompanjerades av högljudda och populistiska uttalanden från olika landshövdingar, som ytterligare spred uppfattningen att det var fråga om en okontrollerad massinvandring, som satt utlänningslagstiftningen helt ur spel och skapat en kaotisk situation i landet.

Liknande budskap framkom genom massmedias nyhetsförmedling och rubriksättning, t.ex. ”Stoppa den okontrollerade invandringen” och ”Ytterligare 30 libaneser sökte politisk asyl i dag — det finns flera tusen med samma bakgrund i Libanon”. Landshövdingen i Malmöhus län, också socialdemokrat, gick ut i massmedia och sade: Nu kan vi inte ta emot fler asylsökande i vårt län. Vi har inte resurser till det. Här kan man inom parentes säga att länsstyrelsen i samma län hade utarbetat beredskapsplaner för att ta emot 100 000 flyktingar i samband med händelserna i Polen. Men nu hade man alltså, enligt den socialdemokratiske landshövdingen i länet, inga möjligheter att ta emot fler asylsökande. Jag frågar mig: Vad beror detta på? Vad är orsaken till att regeringen har dröjt så länge med att fatta viktiga beslut på detta område, både i vad gäller asylsökande som tillhör ahmadiasekten och i vad gäller upphävande av tidigare beslut om flyktingarna från Libanon? Propåer om Libanonflyktingarna kom från invandrarverket redan i somras. Verket påpekade för regeringen nödvändigheten av att man upphävde tidigare beslut om förbud mot att skicka tillbaka folk till Libanon. Hur kunde en så onyanserad debatt uppkomma och få en sådan spridning? Vad är orsaken till att ansvariga politiker, exempelvis landshövdingen i Gävleborgs län, kan komma med så felaktiga och vilseledande påståenden?

Det kan hända att det finns 4,5 miljoner ahmadiapakistanare i Pakistan och flera tusen libaneser i Libanon som hypotetiskt skulle kunna söka sig till Sverige, men samtidigt finns det 500 miljoner människor i världen som skulle kunna göra det — och de har funnits länge. Men någon sådan flyktinginvasion har det inte blivit hittills, därför att vi har en lagstiftning som fungerar för det som den är avsedd för. Har invandrarministern underlåtit att informera sina partikamrater om att flyktingpolitiken bör bygga på principen om internationell solidaritet, som har varit och är en grundprincip för arbetarrörelsen? Fru talman! I det kvarter där jag växte upp fanns det tre familjer som gömde judar undan nazisterna under andra världskriget. Där, liksom här i Sverige, fanns det partikamrater till mig som, med risk för eget liv, åkte till Nazityskland för att rädda folk undan nazisterna. Jag fick på min hemort lära mig att internationell solidaritet inte är någon arbetsmarknadsfråga. Inte heller är det en fråga om välgörenhet, som går ut på att dela ut smulorna från den rike mannens bord om och när det blir något över. Internationell solidaritet i bemärkelsen solidaritet arbetarklassen i olika länder emellan är en nödvändig förutsättning för att vi skall kunna angripa gemensamma problem. Arbetslösheten är ett sådant problem. Invandrarministerns partikamrater har ersatt principen om internationell solidaritet med principen om internationell konkurrens om de befintliga arbetsplatserna, där svenskarna alltid bör ha företräde. Fru talman! Nu har den massinvasion av flyktingar, som massmedia och andra som spekulerat i utvecklingen har utmålat, återigen uteblivit. Vår utlänningslagstiftning har visat sig fungera på det sätt som var avsett. Det som är kvar är en ökad invandrarfientlighet i samhället, som sätter djupa spår i människornas relationer till varandra och i den samhälleliga utvecklingen. Invandrarministern säger i sitt svar att diskrimineringsutredningens undersökningar visar att svenskarnas inställning till invandrare har utvecklats i positiv och tolerant riktning. Det var då det! Nu är det helt annorlunda. Invandrarministern vet mycket väl att det är så. Invandrarministern vet mycket väl att man kan bygga upp en positiv inställning till invandrarna genom åratals tålmodigt arbete, men att detta kan raseras mycket snabbt. Därför anser jag att invandrarministern, när hon nu förhoppningsvis skall informera sina partikamrater ytterligare, bör säga att det visserligen är så att alla människor i landet har rätt att säga vad de vill, men när en politiskt högt uppsatt person uttalar sig i massmedia och spelar populistisk pajas, då känner hundratusentals människor olust när de skall gå till jobbet dagen därpå. Då känner tusentals mammor oro för sina barns framtid i Sverige. Det syns nämligen på en invandrare att han är invandrare, men det syns inte på honom om han har varit här länge eller om han tillhör den grupp av suspekta flyktingar som har invaderat landet och tagit jobben från oss eller lever på vårt socialförsäkringssystem. Alla på den spårvagn min grabb åker med ser att han är invandrare, men det syns inte på honom om han kommit hit på det sätt som beskrivs i massmedia eller om han är son till en invandrare som bott här länge. Invandrarministern säger i sitt svar att statens invandrarverk redan nu bedriver en omfattande informationsverksamhet, som bl.a. omfattar kurser och seminarier för olika yrkesgrupper. Detta är ett dåligt skämt. Den verksamheten har invandrarverket lagt ner just i år på grund av bristfälliga resurser. Invandrarministern säger vidare att invandrarverkets överläggningar med kommunerna har visat att det nya systemet fått ett starkt kommunalt gensvar och att beredskapen för att ta emot asylsökande och flyktingar är god. Detta är ett ännu sämre skämt, åtminstone i vad gäller invandrarverkets överläggningar med den socialdemokratiskt styrda kommunen i Göteborg. Där har flera månaders överläggningar med invandrarverket ännu inte resulterat i några överenskommelser. Göteborgs kommuns starka gensvar illustreras genom formuleringarna i kommunens beslutsunderlag. Där sägs att för en eventuell överenskommelse mellan kommunen och statens invandrarverk talar att kommunstyrelsen tidigare uttalat sig positivt i det aktuella remissvaret. Det är det första argumentet. Man menar att när man tillstyrkt förslagen tidigare, kan man inte ”backa” nu. Argument nr 2 är att schablonersättning för mottagen flykting endast kommer att utgå till kommuner som tecknat avtal. Kommunens resonemang är alltså: Tecknar vi inte avtal, får vi inga pengar. Det tredje argumentet är att utgående ersättning bör kunna täcka kostnaderna för verksamheten. Det fjärde argumentet är att man bedömer att flyktingar kommer till Göteborg, oavsett om man tecknar en överenskommelse eller ej. Därför är det kanske lika bra att man gör det. Man resonerar så här: Om vi skall komma till en överenskommelse med invandrarverket, skall vi se till att det högsta antalet flyktingar som vi tar emot skall vara 450, eftersom det är det antal vi hittills har tagit emot. Om vi skall göra detta, skall det vara under förutsättning att närliggande kommuner också kommer överens med invandrarverket om detta. Dessutom bör vi passa på att aktualisera ett förslag om extra bidrag till bostadsersättning. Detta var alltså den entusiasm och det gensvar som den socialdemokratiskt styrda Göteborgs kommun visat när det gällt att förverkliga den egna regeringens flyktingpolitik. Nu har de socialdemokratiska kommunalpolitikerna i Göteborg ändrat sig —- också kommunalpolitiker har rätt att ändra sig. Nu säger man inte längre att högsta antalet flyktingar inte bör vara mer än 450. Nu har man ihop med moderata samlingspartiet beslutat att det högsta antalet flyktingar i Göteborg bör minska från 450 till 250-300. Annars skulle det bli kravaller i Göteborg, säger man från ansvarigt socialdemokratiskt håll. Då undrar jag: Vad är det man sysslar med egentligen? Vi sitter här i kammaren och lyssnar på moderata samlingspartiet. Vad är det ni egentligen vill med er flyktingpolitik? Ni säger rent ut: Vi vill minska flyktinginvandringen med 60 96 genom att avskaffa 6 §. Vi vill strunta i invandringen från andra länder och koncentrera oss på de socialistiska länderna Polen, Sovjet osv. Ni socialdemokrater debatterar här i kammaren och hävdar att flyktingpolitiken bör vara generös och human. Den bör stå fast oavsett förändringar i vår omvärld. Sedan kommer era partikamrater på kommunal nivå i samarbete med just moderaterna och minskar antalet flyktingar som skall få komma till kommunen från 450 till 300. Vi har det land som har den högsta levnadsstandarden i världen. Vi har det land som har den högsta levnadsnivån per invånare. Vi har det land som har en genuin tradition i vad gäller de demokratiska frioch rättigheterna. Vi har det land där arbetarrörelsen har en mycket stark förankring och tradition, som bl.a. bygger på internationell solidaritet. Vårt lands regering, som är socialdemokratisk, och dess invandrarminister säger i kammaren att vår flyktingpolitik bör bygga på de principerna. Så kommer hennes partikamrater i landets näst största stad och säger: Vi har inte råd med detta. Det blir kravaller! Det klimat som har skapats i landet av den onyanserade och verklighetsfrämmande debatt som jag nämnt tidigare utnyttjas nu av socialdemokratiska kommunalpolitiker för att minska flyktinginvandringen till vårt land. Ja, tala om entusiasm, engagemang och gensvar som visas av kommunerna för att förverkliga regeringens flyktingpolitik!

Fru talman! Jag tackar statsrådet Gradin för det utförliga och positiva svaret. Det behövs i dagens allvarliga flyktingsituation i världen ökade insatser inte bara för att det internationella skyddet för flyktingar skall upprätthållas utan också för att skyddet och hjälpen till dem skall förstärkas och förbättras. Det är därför av stort värde att Sverige agerar aktivt i denna målsättning inom FN:s och Europarådets ram. Det svenska agerandet underlättas naturligtvis av att vi själva kan hänvisa till att vi fullgör vår del av det internationella ansvaret på ett generöst och humant sätt. Att försämra den svenska flyktingpolitiken på det sätt som företrädare för moderata samlingspartiet verkar för skulle inte bara få betydande negativa verkningar för skilda flyktinggrupper utan det skulle också försvåra och påverka våra möjligheter att göra verksamma insatser och vara pådrivande i internationella sammanhang på flyktingområdet. Det är därför välgörande att invandrarministern bestämt avvisar moderaternas attacker mot vår svenska flyktingpolitik, som har en bredare förankring inom vårt folk än vad vissa moderata politiker föreställer sig. Det är, som invandrarministern framhåller, anmärkningsvärt och oroväckande att moderaterna efter riksdagens beslut i våras upprepar sina krav på ett fullständigt avskaffande av 6 § i utlänningslagen som utgör ett mycket viktigt komplement till 3 § i samma lag. Det behövs verkligen ett rättsligt skydd åt asylsökande som inte är flyktingar enligt Gen&vekonventionen och 3 § men som ändå har tungt vägande skäl av politisk och humanitär art mot att återvända till hemlandet. En flyktingpolitik som leder till ett avskaffande av 6§ kan inte i traditionell svensk mening betecknas som generös. Sten Svensson talar om att invandrarpolitiska kommittén skulle ha anfört att det behövs återkommande bedömningar av 6 §. Det är i och för sig riktigt att en uppföljning av den här lagstiftningen är erforderlig. Men det förhåller sig inte så som han tror, nämligen att detta har att göra med den praktiska rättstillämpningen i det enskilda fallet, utan de återkommande bedömningarna kan vara av betydelse för den planering som är erforderlig. Planeringen kan naturligtvis också vara erforderlig när det gäller att ta ställning till om de särskilda skälen kan bli aktuella enligt 6 §. Men det är någonting annat än att skriva nya motiv i lagstiftningen via en utredning. Det finns anledning att även på den här punkten hänvisa till regeringens proposition som är godtagen av riksdagen och som ger klart besked i detta avseende. I sin interpellation talar Sten Svensson om att vår utlänningslagstiftning är oklar, och i den offentliga debatten har han på sistone framfört att hela vår utlänningslagstiftning måste omprövas. Sten Svensson bör här i kammaren ange vilken eller vilka paragrafer av någon betydelse på flyktingområdet i utlänningslagstiftningen vid sidan av 6 § som han vill upphäva eller förändra. Sten Svensson har här i dag talat om att det behövs en harmonisering mellan de nordiska länderna. I det sammanhanget kan jag hänvisa till Danmark. Där har man infört en bestämmelse i utlänningslagstiftningen som är av samma slag som den vi har i vår 6 § i utlänningslagen. I Norge finns det en reglering som, utan att den är angiven i lag, ger motsvarande skydd som finnsi vår 6 §. En harmonisering på den här punkten har alltså skett mellan de skandinaviska länderna. Att Finland inte har någon likartad bestämmelse behöver vi kanske inte gå in på här i dag. Sten Svensson säger vidare i sin interpellation — och det har han upprepat i debatten — att vårt u-landsbistånd är ineffektivt och missriktat. I detta sammanhang är det av intresse att veta vilka insatser på flyktingområdet inom ramen för u-landsbiståndet som är missriktade och ineffektiva. På den punkten bör Sten Svensson kunna ge ett klargörande besked. Invandrarministern anger i sitt interpellationssvar att vid FN:s andra konferens för flyktingar i Afrika, i juli i år, antogs en deklaration och ett handlingsprogram om hur flyktinghjälp och utvecklingsbistånd skall samordnas. Denna samordning av flyktinghjälp och utvecklingsbistånd är av stor betydelse inte bara i Afrika utan över hela fältet. Jag utgår ifrån att den skrivelse om flyktingpolitiken som regeringen skall förelägga vårriksdagen bl.a. kommer att redovisa just denna samordning. I min interpellation har jag efterlyst besked om våra utredningsoch mottagningsresurser på flyktingområdet. Det är mycket tillfredsställande att regeringen skall föreslå riksdagen att invandrarverket får en tillfällig resursförstärkning med 1 milj.kr. under innevarande budgetår för hand läggning av tillståndsärenden. Det betyder att regeringen helt tillmötesgår det mycket välgrundade yrkande som statens invandrarverk framställt i sin skrivelse den 10 oktober 1984. Invandrarministern aviserar också behövliga ytterligare resursförstärkningar för invandrarverket samt för polisen för utredningsbehov vid förläggningen i Flen. Även om jag uppskattar den redovisning som invandrarministern gjort beträffande utredningsoch mottagningsresurserna på flyktingområdet vill jag peka på några problem. För innevarande år torde flyktinginvandringen komma att ligga minst 50-60 20 högre än förra året, då den uppgick till 3 784 personer. Den 1 oktober 1983 var 7 893 ärenden i balans, därav 1 111 specialärenden hos invandrarverket. Motsvarande siffror den 1 oktober i år var 9 539 och 1 695. Antalet ärenden som är sex månader eller äldre har från mitten av mars till den 1 september stigit från 87 till 147. Den stora ökningen av asylsökande under de senaste månaderna har ännu inte satt några påtagliga spår i statistiken enligt statens invandrarverk. Det finns sålunda risk för att den tidigare gynnsamma balanssituationen kan komma att ytterligare försämras. Som invandrarministern framhåller medför alltför långa handläggningstider betydande kostnader för staten och kommunerna. År 1982 uppgick socialhjälpskostnaderna för väntarna till mellan 90 och 100 milj.kr. De aktuella kostnaderna torde vida överstiga detta belopp. Lång väntan är plågsam och ofta skadlig för de asylsökande och deras familjer. Det finns anledning att — utöver regeringens förslag att lämna 1 milj.kr. till invandrarverket — i fortsättningen noggrant bevaka att tillräckliga resurser finns för att ytterligare minska handläggningstiderna. Ökade balanser i tillståndsärendena kan inte godtas. Inrättandet av särskilda utredningsförläggningar kan, som invandrarministern framhåller, bli ett viktigt medel därvidlag. Men vistelsen på utredningsförläggningen bör vara högst fyra veckor. Det kan bli svårt att uppnå detta mål. Statens invandrarverk gör bedömningen att en betydande del av besluten i ärenden om personer på utredningsförläggning kommer att behöva fattas på förläggningen av tjänsteman som reser ut från verket. Detta kan åtminstone inledningsvis bli relativt resurskrävande. Samtidigt kan det enligt verket ge radikalt kortare väntetider i ett stort antal ärenden. För staten medför det därtill en betydande besparing om det är flyktingar med tillstånd som flyttar ut i kommunerna. Om t.ex. 2 000 personer får sina beslut klara före utplacering i kommuner medför detta en besparing med ca 9 milj.kr. i form av lägre schablonersättning, enligt verket. Detta bör givetvis beaktas under det pågående budgetarbetet då det gäller att motivera ytterligare förstärkning av SIV:s resurser för tillståndsgivning. Det är glädjande att det blivit ett starkt kommunalt gensvar för det nya mottagningssystemet och att beredskapen för att ta emot asylsökande och flyktingar är god. Men förutsättningarna i kommunerna är varierande. Många kommuner har lång erfarenhet av flyktingar, andra har mindre. Språkresurser och kulturkompetenser behöver byggas upp i åtskilliga kommuner. Frivilligorganisationerna kan spela en betydelsefull roll i flyktingmottagningen. Det är viktigt att statens invandrarverk får sådana resurser att man kan mobilisera fler frivilligkrafter, för vilket det finns goda förutsättningar i Organisationerna och kommunerna. Då det gäller att vinna en fortsatt folklig förankring för flyktingpolitiken är det inte minst viktigt att de frivilliga organisationerna i ökad utsträckning kommer med i arbetet på det lokala planet. De spelar också en viktig roll för att ge information om vår flyktingpolitik. Jag uppskattar också att invandrarministern markerar att insatserna för information om vår flyktingmottagning kommer att förstärkas, liksom att personalresurser som verket tillförs med anledning av riksdagens beslut om riktlinjer för invandraroch flyktingpolitiken även syftar till att utöka verkets möjligheter att informera om vår utlänningslagstiftning. Jag utgår ifrån att detta även avser informationen utomlands, även om det inte uttryckligen anges i svaret. Informationsverksamheten utomlands är mycket viktig för att motverka att människor reser hit utan utsikter att få kvarstanna. Fru talman! Till slut vill jag återknyta till de internationella aspekterna. Regeringen ser med rätta med oro på utvecklingen på det internationella planet. Det är värdefullt att Sverige agerar aktivt inom FN:s och Europarådets ram. Invandrarministern anger i sitt interpellationssvar att inom Europarådet f.n. övervägs frågan om en utvidgning av det internationella skyddet för skyddsbehövande som har en motsvarighet i vår 6 § utlänningslagen, samt att Sverige där verkar aktivt för en sådan internationell reglering. I det utskottsbetänkande som låg till grund för riksdagsbeslutet i våras underströks betydelsen av att Sverige i denna fråga skulle vara pådrivande i internationella sammanhang. Vi avvaktar med intresse resultatet av de överväganden som görs i denna fråga inom Europarådet. Men det behövs ytterligare initiativ på regeringsnivå för att förbättra flyktinginsatserna främst från Västeuropa.

Fru talman! Det är bra att Anita Gradin säger att hon kan tänka sig en fortsatt harmonisering av den nordiska lagstiftningen. Då är hon alltså beredd att ändra den svenska lagen, om så skulle behövas. I debatten i Danmark varnar man just nu Sverige för att ta in samma bestämmelser som Danmark i sin lagstiftning. Att den danske justitieministern redan nu — efter det att bestämmelserna bara varit i kraft under detta år — vill föreslå ändringar tyder ju på att erfarenheterna av den ökade tillströmningen varit sådana att man ansett det nödvändigt att göra något åt saken. Ingen av de föregående talarna har ändå bortsett från den mycket kraftiga ökningen av antalet asylsökande på senare tid. Under åren 1981-1983 fick de tjugo största polisdistrikten i genomsnitt ta emot drygt 250 asylsökande i månaden. Antalet hittills i år har stadigt ökat: 320 personer i januari, 530 i april, 856 i juli, 1 327 i augusti, och siffran för september var drygt 2 300. Om vi ser på statistiken från Arlanda, kan vi notera samma tendens. Antalet utlänningsärenden 1977 var 574, varav 334 asylsökande och 240 avvisningar. 1978 steg antalet ärenden till 630. 1979 noterades 655, 1980 784, 1981 649, 1982 1 456 och 1983 1 608. T. o. m. den 31 oktober 1984 utgjorde antalet utlänningsärenden sammanlagt 3 230, varav 2 900 gällde asylsökande och 330 avvisningar. Trenden är entydig. Om denna utveckling inte snabbt bryts, innebär den att vi står inför den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Inte att undra på att danskarna är oroliga! Redan nu säger regeringen i Danmark att man vill ändra sin lag. Vi har anledning att räkna med snabbt ökande kostnader för varje årskvot av flyktingar. Är det möjligt med hänsyn till det statsfinansiella läget att ekonomiskt klara allt detta? De snabbt stigande räntekostnaderna för staten intecknar ett allt större utrymme. Vi kan inte fortsätta att lägga skuldebreven på hög hos kommande generationer. Även de som invandrar till Sverige, både nu och i framtiden, måste ju vara med och betala av på den skuldbörda som dagens politiker drar på vårt land. Den viktigaste invandrarfrågan är enligt min mening att få balans i vår ekonomi, så att vi kan förbättra sysselsättningsläget. Vi har redan en stor arbetslöshet. Regeringen har ju tvingats medge att en större grupp av människor än någonsin nu står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Regeringen har ännu inte kunnat redovisa något trovärdigt förslag till hur de problemen skall kunna lösas. Det är uppenbart att industrins efterfrågan på arbetskraft kommer att bli allt mindre, och då det gäller den offentliga sektorn kan det ifrågasättas om de finansiella resurserna finns att behålla antalet anställda ens på nuvarande nivå. Och vad händer vid nästa konjunkturnedgång? I den begränsade omfattning vi kan erbjuda ett ständigt ökat antal invandrare arbete kommer detta att ske på bekostnad av arbetstillfällen för svenska arbetslösa och således inte resultera i minskade sociala kostnader. När det sedan gäller u-landsbiståndet vill jag påpeka att riksrevisionsverket i två revisionsrapporter framfört synnerligen hård kritik och avslöjat stor och besvärande kompetensbrist hos vårt biståndsorgan. Exempelvis importstödet, som svarar för omkring 20 26 av biståndet, rinner ut utan att SIDA har helt klart för sig vart pengarna tar vägen. Riksrevisionsverket säger sig vara förvånat över att kunskaperna på SIDA om hur stödet används och vilka effekter det har är så ringa. Nyligen kom det också fram att mångmiljonbelopp från det svenska biståndet till Botswana ända sedan 1971 indirekt hamnat i sydafrikanska fickor. Det är först i år man har tagit itu med saken och satt stopp för det mesta av upphandlingen med biståndspengar i Sydafrika. Fru talman! Detta visar, menar jag, att svenska skattepengar här använts till u-landsbistånd på ett sätt som inte ger den effektivitet vi eftersträvar. Om vi i stället kunde använda pengarna till flyktinghjälp, som Hans Göran Franck tidigare här efterlyste, skulle de sannolikt göra väsentligt större nytta och lösa mycket av problemen i invandrarnas egna hemländer. Och det är ju ändå där den första försvarslinjen går när det gäller att lösa flyktingproblemen i vår omvärld.

Fru talman! Det är glädjande att invandrarministern säger att flyktingpolitiken enligt henne och enligt den socialdemokratiska partikongressen bör bygga på principen om internationell solidaritet. När vi säger att flyktingpolitiken bör utgå från principen om internationell solidaritet menar vi följande. I stället för att säga att vi i Sverige i förhållande till vår folkmängd och i jämförelse med andra länder i Europa har en relativt bra flyktingpolitik, kunde vi säga att vi i Sverige i förhållande till vår levnadsstandard har en inte så generös flyktingpolitik. Man kan vidare säga att vi i Sverige i förhållande till våra demokratiska traditioner har en rätt dålig flyktingpolitik. Man kan också säga att vi i Sverige i förhållande till arbetarrörelsens traditioner och ideologiska principer har en mycket restriktiv flyktingpolitik. Även om vi är överens om att flyktingpolitiken skall utgå från internationell solidaritet, även om vi är överens om att flyktingpolitiken bör anpassas till våra resurser, lägger vi i vpk en helt annan betydelse i begreppet resurser än vad regeringen tydligen gör. Det är ändå glädjande att invandrarministern nu garanterar att den här principen skall gälla i fortsättningen. Men det återstår för henne att övertyga partikamraterna i Göteborgs kommun om detta. När jag hänvisade till olika kommuners gensvar gentemot regeringens förslag om kommunalt omhändertagande av flyktingar talade jag bara om Göteborgs kommun.

Moderaternas inställning till flyktingpolitiken har vi hört nu. De ger klara besked. Där finns inget att tvivla på. Och det är inget att förundras över. Det partiet vet inte vad internationell solidaritet betyder, och någon sådan kommer det partiet aldrig att acceptera. Också den andra koalitionsbrodern i Göteborgs kommun, KFML, tillstyrker förslaget om minskning med en motivering som jag gärna vill citera ur deras tidning där partiordföranden säger följande. Känt är också att den turkiska invandringen inneburit att den turkiska knarkmaffian etablerat sig i Sverige. Det finns även de som antyder att knarkhandel inte skulle vara helt fträmmande för pakistanierna. Ta inte emot dem. Om de kommer att stanna här lär vi aldrig få se dem i arbetskläder, utan de blir stående i någon gottkiosk eller tobakshandel, eller också finner de på att sälja någon inhemsk, kulinarisk läckerhet från ett stånd. Småborgare med hjärnor förmörkade av medeltida ockulta läror är de ut i fingerspetsarna. Så säger alltså företrädare för de krafter av vilka ni får stöd för att minska flyktinginvandringen till Göteborgs kommun. Vilken motivering hade nu invandrarministerns partikamrater till denna minskning? Jo, man hänvisade till eventuella kravaller. De sade att det skulle komma att bli kravaller på grund av svårigheterna för Göteborgs kommun att ta emot flyktingar. Jag vill gärna att invandrarministern något skall kommentera detta påstående.

Fru talman! Jag ställde några mycket konkreta frågor till Sten Svensson. Den första frågan gällde vilka bestämmelser i utlänningslagstiftningen som han ville upphäva eller förändra vid sidan om 6 §. Jag har konstaterat att han inte har lämnat något konkret besked om vad det är han vill ändra på i utlänningslagstiftningen.

Sten Svensson har för vana att efterlysa konkreta, klara, precisa och exakta besked från alla som han debatterar med. Men nu har han ju tillfälle att precisera sig och tala om vad det är han vill ändra i utlänningslagen när det gäller flyktingområdet. Vilka bestämmelser vill han ta bort och vilka vill han förändra? Det är det enda sättet om man skall kunna få besked om vad moderat flyktingpolitik innebär.

Sten Svensson hänvisar till det ekonomiska läget och är missnöjd över att regeringen söker skapa resurser för att fullfölja våra internationella åtaganden, och han vill spara pengar på det här området. Han är ungefär lika precis när han talar om detta med att spara pengar som när han skall ange vilka bestämmelser han vill ändra; han anger varken nivåer eller någonting om inriktningen av besparingarna. Detta är en politik som det måste vara svårt att godta för den som vill driva en seriös och generös flyktingpolitik i vårt land. Det är bra att alla andra politiska partier i riksdagen har tagit avstånd från den moderata flyktingpolitiken. Och det är ingen som, efter de beslut som fattades i riksdagen, har instämt i den. Den vinner ju inte heller gehör bland alla de humanitära organisationer — Röda korset, flyktingrådet, Amnesty och andra — som arbetar på detta område. Sedan säger Sten Svensson att det svenska u-landsbiståndet är missriktat och ineffektivt, och han hänvisar till Botswana. Men min fråga gällde inte u-landsbiståndet i allmänhet — det kan vi diskutera i ett annat sammanhang. Nu gällde frågan om Sten Svensson kunde precisera vilka insatser som Sverige gör på flyktingområdet i u-landssammanhang som är missriktade och ineffektiva. Är den humanitära hjälp vi ger till Palestinaflyktingarna missriktad? Är hjälpen till flyktingarna i södra Afrika missriktad? Är hjälpen till flyktingarna i Latinamerika missriktad — eller den hjälp som ges till flyktingarna i Afghanistan? Här måste Sten Svensson ange vad det är som är missriktat och vad det är som är fel. Vad är det som han vill ta bort, och vad är han vill göra i stället? Att allmänt angripa politiken på detta sätt kan möjligtvis leda till att man får anhängare bland dem som har en fientlig inställning till en fast och generös flyktingpolitik. Men det kan dessutom leda till en förvirring i diskussionen, och det hoppas jag verkligen att Sten Svensson inte vill uppnå.

Fru talman! Både statsrådet Gradin och Hans Göran Franck argumenterar utifrån en missuppfattning — jag vet inte om den är medveten eller omedveten. Jag påpekade i mitt anförande att vi bör förstärka våra insatser på flyktingbiståndets område genom att få till stånd en bättre inriktning av det totala u-landsbiståndet. I fråga om vad man där kan spara in på vill jag hänvisa till alla de förslag som förts fram av riksrevisionsverket i dess två rapporter. Jag vill hänvisa till dessa, eftersom de är en alldeles utmärkt läsning för den som är intresserad av hur vårt bistånd fungerar. Där kan man få goda uppslag till förändringar som kan leda till en förstärkning av flyktingbiståndet. Det är också en sådan förstärkning som jag är ute efter. Denna skall åstadkommas genom en omläggning av det totala u-landsbiståndet, varvid man försöker att undvika att fortsätta med det som enligt vad rapporterna från riksrevisionsverket utvisar har gått snett. Hans Göran Franck frågar vilka bestämmelser som avses. Den som har läst min reservation i utredningen vet att jag för det första pekat på att 3 § bör kompletteras med bestämmelser som möjliggör en generösare tolkning inom Genéve-konventionens ram samt hänvisat till att denna paragraf bör ersätta 6 §. Jag har för det andra talat om att 31 § i utlänningsförordningen bör ändras. När jag talar om att hela utlänningslagstiftningen bör omprövas menar jag att man bör vara öppen för en diskussion med de övriga nordiska länderna i syfte att harmonisera lagstiftningen i dess helhet. Man bör gå till förhandlingar med de andra länderna beredd på att göra ändringar här och var. Detta är innebörden i det som jag har sagt. Den nuvarande bestämmelsen i 6 § har, som jag tidigare påpekat, lämnat utrymme för både osäkerhet och godtycke. Anita Gradin frågade vad jag menade med detta. Mitt svar är att regeringen knappast kan ha undgått att notera ett antal s.k. pilotfall, som invandrarverket har tagit upp för att tid efter annan utröna regeringens inställning till hur bestämmelserna skall tolkas. Jag redogjorde i mitt inledningsanförande för ett konkret fall, fallet med den iranska kvinnan, som visar prov på ett tvärkast som inte bör förekomma i svensk flyktingpolitik, om vårt land skall göra anspråk på att konsekvent driva en politik. Dessutom har dessa bestämmelser utsatts för mycken kritik, som har tagit sikte på det förhållandet att en utlänning som åberopar flyktingliknande skäl kan få en förmånligare ställning än flyktingar vid tillämpning av principen om första asylland. Detta har sin grund i att andra länder, med få undantag, inte har några motsvarande skyddsbestämmelser för den aktuella kategorin utlänningar. En flykting kan således avvisas till ett tredje land från vilket han närmast har kommit, om det landet har anslutit sig till och följer flyktingkonventionen. En utlänning som på samma sätt har kommit till Sverige och åberopar politisk-humanitära skäl har nästan en ovillkorlig rätt att få stanna i Sverige. Det är denna ordning som jag inte anser vara rimlig. Ett annat skäl för kritik mot 6 § är att bestämmelsen vid en stor invandring av denna kategori utlänningar kan sättas ur spel på grund av Sveriges resurser att ta emot dessa asylsökande. Tillämpningen kan således komma att förändras avsevärt beroende på yttre omständigheter. Det förslag som jag framförde i IPOK:s utredning innebär att den nuvarande rätten för den enskilde att få stanna när sådana förhållanden som avses i 6§ föreligger skall ersättas med en möjlighet för myndigheterna att bevilja tillstånd i den utsträckning som mottagningsresurserna medger. Det är dessutom en mer praktisk ordning för att kunna reglera denna form av invandring. Framför allt läget på arbetsmarknaden medför enligt min mening att det redan i dag är motiverat att ta emot ett något lägre antal än genomsnittligt under de senaste åren. I ett ekonomiskt läge, fru talman, där vi tvingas till hårdhänta besparingar inom andra mycket angelägna samhällsområden kan vi inte garantera oförändrade resurser inom invandringsoch invandrarpolitiken. Det är därför som det är nödvändigt att mera strikt än vad som sker i dag reglera invandringen av andra hjälpbehövande än konventionsflyktingar. Som en särskild markering gentemot omvärlden att så är fallet bör alltså 6 § utgå ur utlänningslagen. Lagens 3§ bör i stället tillämpas så generöst som möjligt utan att paragrafens överensstämmelse med Genéåvekonventionen går förlorad. I övrigt bör vi försöka nå samstämmighet med övriga nordiska länder, så att vi tillämpar en samordnad, likartad politik i alla länder.

Fru talman! Jag vill bara med kraft understryka det som invandrarministern sade, nämligen att det är ytterst viktigt att vi har en generös flyktingpolitik, som utgår från principen om internationell solidaritet, trots att vår yttre värld präglas av djupa kriser, trots att arbetslösheten blir större och större inom kapitalismen. Det är ytterst viktigt att behålla denna form av flyktingpolitik, därför att den sammanfaller med arbetarrörelsens ideologiska traditioner. Detta kan man göra genom att gå ut och tala om för de svenska arbetarna att arbetslösheten i Sverige inte beror på att vi har för många invandrare eller att vi har för mycket arbetskraft eller för många ungdomar eller pensionärer, utan att arbetslösheten är det kapitalistiska samhällssystemets ständiga följeslagare. Det är ett internationellt problem. Det finns ju 35 miljoner arbetslösa i världen i dag. Det är ytterst viktigt att slå fast dessa principer och göra den svenska arbetarklassen medveten om nödvändigheten av internationell solidaritet i bemärkelsen solidaritet arbetarklasserna emellan i olika länder, ty det är den enda förutsättningen för att bekämpa den gemensamma fienden, det gemensamma problemet, som är arbetslösheten. Det är också ytterst viktigt att understryka dessa principer, därför att de är förenliga med vårt människovärde.

Fru talman! Jag konstaterar att Sten Svensson när det gäller den fullständiga omprövning som han kräver av hela utlänningslagstiftningen inte har någon egen linje, utan talar rent allmänt om en harmonisering av lagstiftningen i de nordiska länderna. Med undantag för avskaffandet av 6§ kan han inte precisera på vilket sätt de förbättringar i ekonomin som han talade om inledningsvis skall åstadkommas. Han angav att kostnaderna för vår flyktingpolitik är alldeles för stora. Det enda han har kunnat konkret ange här är ett avskaffande av 6§. Sedan talade han om ändringar i lagstiftningen i övrigt. Han vill nämligen ändra på 3 §, så att den blir generösare. Detta är ju någonting nytt, att han vill ändra på själva paragrafen. Däremot har han, i likhet med vad utskottet yttrade i denna fråga, sagt att det är viktigt att det sker en strikt tillämpning av 3§ och att de som har rätt att stanna här enligt denna paragraf också skall få göra det. Det har vidare framförts kritik om att tillämpningen av 3 § har varit alltför återhållsam. det sig redan nu på det viset att man på rent humanitära grunder kan få stanna här i landet. Det är ingen särskild nyhet han kommer med på den punkten heller, med undantag för att han skulle vilja ha detta reglerat i en förordning. De synpunkter som Sten Svensson kommer med i denna fråga ändrar inte särskilt mycket på det förhållandet att ett avskaffande av 6§ leder till betydande negativa verkningar för skilda flyktinggrupper. Fru talman! Slutligen vill jag konstatera att Sten Svensson inte har några konkreta synpunkter att komma med när det gäller frågan om att flyktingbiståndet skulle vara missriktat. Man får väl uppfatta det som tillfredsställande att han inte har kunnat ange några bristfälligheter i detta, eftersom man kan utgå från att hans förslag i så fall även i dessa avseenden skulle leda till begränsningar i den svenska flyktinghjälpen. Det finns förvisso saker som har att göra med vårt flyktingbistånd utomlands som både kan göras bättre och samordnas på ett bättre sätt — det har jag redan framfört i ett tidigare anförande. Jag konstaterar ändå att Sten Svensson inte har kunnat komma med några anmärkningar i den riktningen som skulle kunna leda till att dessa insatser skulle begränsas.

Fru talman! Det är bra att Hans Göran Franck har förstått att jag kritiserade det totala u-landsbiståndet. Exempel på när det är ineffektivt och missriktat finns alltså i de två rapporter som riksrevisionsverket nyligen har offentliggjort. De förslag man där har lagt fram innebär att vi kan få förutsättningar att förstärka det bistånd som riktas gentemot flyktingarna. Det var detta jag var ute efter i mitt inledningsanförande, då jag påpekade att vi i första hand skall inrikta våra insatser på de länder där flyktingarna befinner sig. Vad som har hänt på senare tid får ingalunda rubba vår svenska beslutsamhet att fullfölja en humanitär flyktingpolitik i Gen&vekonventionens anda. Låt mig än en gång slå fast att den svenska flyktingpolitiken skall stå i överensstämmelse med våra åtaganden enligt Gen&vekonventionen. Vår grundinställning skall vara sådan att en flykting varken skall känna sig lockad eller behöva bli lurad att försöka vilseleda svenska myndigheter. De krav som vi skall ställa är att flyktingarna gör en ärlig redovisning då de når kontakt med polis och invandrarverkets personal. De som falskeligen utger sig för att vara flyktingar gör egentligen de riktiga flyktingarna en grav otjänst. Våra bestämmelser och våra lagar skall vara otvetydiga, och kännedom om dem skall spridas utomlands via våra ambassader eller på andra sätt. Jag har redan i denna debatt påvisat att nuvarande utveckling är oacceptabel — inte därför att Sverige skulle riskera att bli ett ”invandrarland”, som en del negativt inställda människor anser, utan därför att vi i Sverige, om inte invandringen sker i mer ordnade former, inte klarar av att göra Sverige till ett bra invandrarland. Det månas om den enskildes rättssäkerhet vid gränsen utan att man då fäster avseende vid att det i de flesta fall är de allra smartaste som blir föremål för detta. Några få klarar sig igenom alla hinder på vägen. Många kommer aldrig så långt som till den svenska gränsen. Mycket talar för att det är i den senare gruppen som de uppenbara flyktingfallen finns. Vi måste, Hans Göran Franck, ställa oss samvetsfrågan: Skall vi enbart känna solidaritet med dem som vi ser vid våra gränser och inte med dem som vi icke kan se? När verkligheten uppenbarligen inte stämmer med lagkartan, finns det skäl att se över lagen, annars kan vi snart befinna oss i en situation där smartness avgör vilka som får stanna i Sverige och de mest ömmande flyktingfallen aldrig får en chans. Många tror att de kan komma till Sverige hur som helst, och regeringen får ta på sig ansvaret för det inhumana handlande som måste till när s.k. B-flyktingar måste utvisas. Vi har en sådan faktisk händelse bakom oss. Den kunde ha undvikits, om informationen hade satts in på ett betydligt tidigare stadium och om vi hade haft bestämmelser som varit klara att tolka utomlands. Istället för att ta emot fler B-flyktingar skall vi utöka kvoten konventionsflyktingar. Det är innebörden av kompletteringen av 3 §. Då kan vi i ökad utsträckning hjälpa de verkligt nödställda, i stället för dem som kan köpa sig en plats till Sverige.

Fru talman! Nic Grönvall, Per-Richard Molén, Bertil Fiskesjö, Ingemar Eliasson och Tore Claeson har ställt en rad delvis sammanfallande frågor till mig om inköp av råolja från Iran. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Staten har, enligt riksdagens beslut våren 1977, sedan budgetåret 1977/78 köpt råolja för beredskapslagring. Mot bakgrund av den sjunkande oljekonsumtionen och det statsfinansiella läget beslutade riksdagen våren 1983, på regeringens förslag, om en neddragning budgetåret 1983/84 i detta program med 300 000 kubikmeter råolja, från 900 000 till 600 000 kubikmeter. Upphandling av råolja, vilken administreras av överstyrelsen för ekonomiskt försvar , har skett från olika länder. Köp har skett från Algeriet, Iran, Saudiarabien, Sovjetunionen och Storbritannien. Köp har skett såväl genom kontrakt som på spotmarknaden. För själva upphandlingen har svarat antingen ÖEF eller särskilt ombud på uppdrag av ÖEF. ÖEF vidtog under sommaren och förhösten 1983 förberedelser för upphandling av den råolja som beslutats av riksdagen våren 1983. Enligt gällande samarbetsavtal erbjöd ÖEF Svenska Petroleum att för ÖEF:s räkning inköpa råoljan. SP åtog sig upphandlingsuppdraget. De köp som aktualiserats avser således kvantiteter inom ramen för det av riksdagen beslutade neddragna lagringsprogrammet. De överensstämmer med av statsmakterna fastställda mål för energipolitiken och försörjningsberedskapen vid denna tidpunkt. Vid statlig upphandling av olja kan det finnas möjlighet att även ta hänsyn som på olika sätt kan gagna vår utrikeshandel. En förutsättning är givetvis att vanliga kommersiella villkor tillämpas. En omfattande motköpsaffär med Iran genomfördes f.ö. före regeringsskiftet 1982. När det gäller den nu aktuella affären förekom vid ungefär samma tidpunkt som upphandlingen av olja skulle påbörjas för budgetåret 1983/84 kontakter mellan Sverige och Iran med syfte att utveckla handeln mellan de båda länderna. Utfästelser gjordes därvid att i någon mån försöka rätta till Sveriges överskott i handeln med Iran. Eftersom det förelåg beslut om köp av råolja och medel härför hade anvisats, framstod det då som lämpligt att genomföra råoljeköpet från detta land. Något avslut har ännu inte kommit till stånd. Regeringen förutsätter att SP genomför ett eventuellt köp av råoljan på vanliga affärsmässiga villkor. Regeringen har gentemot ÖEF på intet sätt bundit sig för att täcka eventuella förluster på affären. I enlighet med riksdagsbeslutet våren 1984 om en neddragning av oljelagringsprogrammet kommer olja att säljas ut fr.o.m. innevarande budgetår. Inkomsterna från försäljningen skall inlevereras till statsverket. Regeringen utgår ifrån att sunda affärsmässiga metoder kommer att tillämpas och att försäljningen sker på ett sätt som inte ger upphov till störningar på oljemarknaden.
Fru talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Mina och de övrigas frågor är naturligtvis ställda mot bakgrund av de uppgifter som Expressen kunde redovisa om att ÖEF hade beordrats att köpa olja som ÖEF inte behövde. Uppgifterna föranledde självfallet en rad frågor, bl.a. frågan hur regeringen kunde beordra en myndighet att köpa produkter som den inte behöver. Lagringen är redan större än den som regering och riksdag har beordrat ÖEF. Vidare förelåg — och föreligger, såvitt jag kan förstå, inte heller nu — några energipolitiska motiv för att ingå en överenskommelse med Iran om köp av olja. Däremot uppgavs det finnas handelspolitiska skäl. Man undrar naturligtvis vilka sådana skäl som kunde motivera att man köper på sig olja från Iran som uppenbarligen inte behövs. En annan, principiell fråga som restes gällde hur regeringen egentligen kommunicerar med sina myndigheter och om det är vanligt att regeringen ger dem order under hand. Statsrådet har nu svarat, men alla frågetecken är inte uträtade. Hur kom det sig t.ex. att kontakterna med ÖEF var så dåliga under den tid som förhandlingarna pågick att regeringen inte fick reda på att ÖEF:s villkor hade förändrats och att ÖEF inte till något pris ville ha oljan? Vad menas f. ö. med att oljan skall köpas ”på vanliga affärsmässiga villkor”? Betyder det att ÖEF eller SP, som skall upphandla, kan köpa den till de priser som gäller på Rotterdammarknaden, eller vad menas med detta uttryck? Vad tar till slut över — villkoret i avtalet om att Sverige skall köpa olja från Iran, eller att det skall ske på affärsmässiga villkor? Kan SP vänta, t.o.m. avstå i det oändliga från att köpa olja, om villkoren inte är affärsmässiga? Regeringen har inte förbundit sig att täcka några förluster, men det är väl ändå sannolikt att sådana uppkommer endera genom oförmånligt pris eller genom att ÖEF får hålla ett för stort lager, som alltså drar upp lagringskostnaderna. Hur kommer detta att redovisas för riksdagen? Trots att det är ett ganska utförligt svar som energiministern har lämnat har dessa frågor ändå inte blivit helt besvarade. Jag hoppas därför att statsrådet kommer igen och svarar på dessa frågor.